Herr talman! Det kan synas vara ganska små frågor som tas upp i dessa sammanhang, men de är inte utan betydelse om man tar hänsyn till att det är riksdagsrevisorernas uppgift att kontrollera statsförvaltningen i största allmänhet, rationaliseringssynpunkter etc. Jag vill rikta kammarledamöternas uppmärksamhet på att riksdagsrevisorerna inte varit eniga i den aktuella frågan. Majoriteten bland revisorerna har föreslagit att det skulle göras en förutsättningslös utredning med parla mentariskt inslag beträffande riksdagsbiblioteket och att denna utredning skulle ske i samråd med statskontoret och statens råd för vetenskaplig information och dokumentation. Majoriteten säger vidare att resultatet av denna utredning skulle ligga till underlag för ett principiellt ställningstagande av riksdagen senare. Man vill alltså ha en förutsättningslös utredning. Minoriteten säger sig inte vilja ha en förutsättningslös utredning, utan vill redan nu slå fast att riksdagen under alla förhållanden skall vara huvudman för det bibliotek som vi så småningom skall omskapa med anledning av den stora författningsreformen, nybyggnation o.s.v. Minoriteten vänder sig således mot en förutsättningslös utredning. Majoriteten av revisorerna stöder sig på en hel del tunga remissinstanser, framför allt statskontoret, som är det främsta rationaliseringsorgan vi har inom statsförvaltningen och som anser att det skulle vara betydelsefullt att göra en utredning utan denna begränsning i detta sammanhang. Mot den bakgrunden skulle det — eftersom jag tyvärr var förhindrad att delta i utskottssammanträdet men väl har lyssnat till föredragningarna i riksdagsrevisionen — vara intressant att få höra skälen till att utskottet beslutat i enlighet med minoritetens förslag, d.v.s. att utredningen inte skall göras helt förutsättningslös. Herr talman! Jag är rädd att jag, trots det besked jag kommer att få på denna punkt, blir tvungen att yrka bifall till riksdagsrevisorernas hemställan.

Herr talman! Inför sitt ställningstagande till riksdagens revisorers förslag om tillsättande av en utredning om riksdagsbibliotekets framtida ställning har utskottet haft tillgång till ett mycket rikt material av yttranden och synpunkter om riksdagsbibliotekets uppgifter och om hur man skulle kunna inordna det i det statliga biblioteksväsendet. Av dessa yttranden framgår att remissinstanserna, med undantag av styrelsen för riksdagsbiblioteket, har uttalat sig för en utredning. Men det finns faktiskt från varandra avvikande synpunkter på hur utredningen skall göras. Dessa har särskilt redovisats i två frågor, nämligen dels frågan om huvudmannaskapet för biblioteket och dels frågan om hur och av vem utredningen skall göras. Som herr Palm redan nämnt redovisades när riksdagens revisorer behandlade ärendet bland dem olika meningar om huvudmannaskapet. Fyra av revisorerna reserverade sig och ansåg att riksdagen skulle behålla huvudmannaskapet. Naturligtvis kan man anföra synpunkter för inordnande av riksdagsbiblioteket i annan statlig biblioteksverksamhet, men det gäller också att pröva om sådana synpunkter är tillräckligt starka för att riksdagen skall avhända sig huvudmannaskapet. Liksom förvaltningskontoret har bankoutskottet inte kunnat finna tillräckligt starka skäl att redovisa för ett ändrat huvudmannaskap för riksdagsbiblioteket. När denna fråga prövas måste man, som jag ser det i varje fall, i första hand bedöma den med iakttagande av hur riksdagens egna intressen bäst kan bevakas, och de kan bäst bevakas om riksdagen behåller huvudmannaskapet. Ofta har här i riksdagen talats om ledamöternas ökade informationsbehov. Riksdagen har också under senare år vid flera tillfällen fattat beslut av olika slag för att söka tillfredsställa dessa ökade behov hos våra riksdagsmän. Sannolikt kommer kraven på lättillgänglig informationslitteratur att ytterligare öka i framtiden, då riksdagens ledamöter får arbetsrum i nära anslutning till riksdagens övriga lokaler. Att riksdagen skulle avstå från huvudmannaskapet strax innan så sker, anser jag vara inkonsekvent. Det är ju inte heller, internationellt sett, något ovanligt att parlamenten har sina egna bibliotek. Om riksdagen i dag delar bankoutskottets mening att riksdagen skall behålla huvudmannaskapet för riksdagsbiblioteket, är det väl också följdriktigt att utredningen om bibliotekets framtida ställning, dess organisation och samarbete med andra bibliotek, görs av en parlamentariskt sammansatt kommitté, vars medlemmar utses av talmanskonferensen. Att sedan utredningskommittén har rätt att anlita experter säger sig självt. Men jag tycker det är fel att riksdagen skulle ge direktiv om att utredningsarbetet skall göras i samråd med andra institutioner när riksdagen, som jag här nyss nämnde, kanske anser att den skall behålla huvudmannaskapet. Herr talman! Jag har redan tidigare yrkat bifall till utskottets hemställan och ber bara att få bekräfta detta yrkande.

Herr talman! Riksdagsrevisorernas majoritet säger ju inte nej i fråga om huvudmannaskapet för biblioteket framöver. Men vad riksdagsrevisorernas majoritet vill är att utredningen får ske så förutsättningslöst att den kan ge svar på frågan om vi skall ta huvudansvaret även i fortsättningen eller inte. Här finns ett grundligt material som bakgrund. Av de lån som i dag förekommer är det bara en femtedel som riksdagens ledamöter svarar för, medan över hälften av lånen går till forskningen och den övriga delen till statsförvaltningen. Då har det varit naturligt — jag har varit en av dem som drivit den linjen bland riksdagsrevisorerna — att ställa sig frågan: Är det så rationellt, när vi nu kanske skall bygga ett nytt riksdagshus och då en omläggning av hela organisationen kan bli aktuell, att med den bakgrund som utlåningen visar, under alla förhållanden binda oss vid en ordning efter de linjer utskottet här föreslår? Vi vet att kungl. biblioteket har resurser att klara en hel del, och det byggs ett nytt universitet i Frescatiområdet, varvid man borde kunna åstadkomma en ökad samordning. Som det sades i det förra ärendet har vi här haft möjlighet att gå ut till remissinstanserna innan frågan slutligt behandlas i revisionen, vilket gör att vi har bra mycket mera underlag än man kanske hade för några år sedan i olika ärenden. Jag vill bara erinra om vad statskontoret säger i sin skrivning: »Bland annat mot bakgrund av riksdagens förestående flyttning till nya lokaler finner statskontoret det angeläget, att en omprövning av riksdagsbibliotekets ansvarsområde och organisatoriska särställning kommer till stånd i huvudsak efter de riktlinjer som skisseras i promemorian. Om riksdagen så finner lämpligt, är statskontoret berett att i samband med översynen av bibliotekets organisation även pröva frågor rörande huvudmannaskap och verksamhetsform för riksdagsbiblioteket.» Statskontoret sysslar som bekant med rationaliseringsfrågor över hela statsförvaltningen, och när statskontoret tycker att denna fråga är värd att pröva, borde det väga mycket tungt. Sedan har vi riksbibliotekarien i kungl. biblioteket som också starkt stöder riksdagsrevisionens majoritet. Här några skäl som anförs: 1. Billåneservice och depåverksamhet har givit det samlade bokbeståndet större flexibilitet och starkt reducerat betydelsen av var olika materialgrupper förvaras. 2. Statsmakterna har från och med budgetåret 1965/66 givit KB preliminära resurser för en institutionstjänst för Stockholms universitet. Denna har som ett led i en experimentverksamhet i anslutning till riksbibliotekariens förslag av 1963 även utnyttjats som institutionstjänst för ett femtontal statliga verk och institutioner utom universitetet. Dessa har efter spontan hänvändelse biståtts vid t.ex. katalog, bind ningsoch gallringsfrågor. Erfarenheten har klart visat att en dylik verksamhet i större skala skulle medföra en betydande rationaliseringsvinst och att KB är fullt kapabelt att svara för den. 3. KB:s bibliografiska verksamhet har utbyggts och det är utan tvivel möjligt att i centraliserande syfte inlemma ytterligare katalogoch bibliografiuppgifter häri, bl.a. genom att överta uppgifter från andra institutioner — under förutsättning givetvis att tillräckliga personaloch lokalresurser ställes till förfogande. Det är väl alldeles självklart att om riksdagsrevisionen skall fungera, måste vi lyssna på organ av det slag som jag här citerat. Att utskottet denna gång tyvärr kommit att hamna på minoritetssidan — och den mera konservativa sidan — tar jag som ett uttryck för vår egen ovilja att rationalisera vår egen verksamhet, medan vi glatt och oförfärat går till aktion på många andra områden.

Herr talman! Herr Palm tar upp frågan i vad mån riksdagsbiblioteket utnyttjas av riksdagsledamöterna själva eller av andra. Det är rätt, som herr Palm säger, att riksdagsbiblioteket är så pass intressant, att det utnyttjas av många andra, forskare, studerande, andra statliga organ än riksdagen. Själv ser jag inte detta som något hinder eller något fel. Jag anser det ganska självklart och riktigt att biblioteken är öppna, så att de som har intresse av och behöver det material som finns i biblioteken kan komma åt det. Numera är det rätt länge sedan den tid då viktiga bibliotek var slutna så att endast ett fåtal människor kom in i dem.

Det är inte bara fråga om att köpa in böcker och ställa upp på hyllor och katalogisera. Det är bl.a. fråga om personalen. Det kan ha sin betydelse även i en så praktiskt betonad fråga att riksdagen själv genom sina organ kan bestämma vilken personalorganisation riksdagen skall ha för sitt bibliotek. Jag erkänner att detta är en detalj i det hela, men det är en praktisk fråga som jag har tagit upp för att visa att riksdagen kan påverka även sådana om man behåller huvudmannaskapet för biblioteket. Herr Palm ifrågasätter om inte riksdagen först borde göra en förutsättningslös utredning och sedan ta ställning till huvudmannaskapet. Man kan givetvis göra så. Men är det inte mera korrekt att redan nu ställa riksdagen inför frågan om huvudmannaskapet, så att riksdagen får avgöra den, än att sätta i gång en utredning som när den sedermera redovisas kanske visar sig vara ett arbete till stor del i onödan därför att riksdagen ändå vill behålla sitt huvudmannaskap över biblioteket? Jag tycker att vi rensar fältet för utredningens arbete, om vi tar upp en principdiskussion om huvudmannaskapet, som vi gjort här, och därefter fattar realbeslut i ärendet. Innan jag slutar vill jag erinra om att även om man från riksdagens sida skulle behålla huvudmannaskapet över riksdagsbiblioteket, så innebär ju inte detta att man för all framtid skall ha alla böcker och allt material i det provisoriska riksdagshuset eller i det blivande permanenta riksdagshuset. Jag är övertygad om att herr Palm med de kunskaper som han har på detta område är medveten om att man räknar med att lägga en del av bokmaterialet i bokförråd utanför de hus i vilka riks dagen framdeles kommer att inrymmas. Jag vill också erinra om att riksdagens revisorer själva i sitt yttrande varit medvetna om att riksdagen trots allt har behov av ett eget bibliotek. Om jag inte missminner mig, så talar riksdagens revisorer på ett ställe om att riksdagen behöver ett eget referensbibliotek.

Herr talman! Den svenska ekonomin har nått en hög utvecklingsgrad. Det har skett i samverkan mellan många goda krafter, som det nu inte finns anledning att diskutera. Men en bland många andra förutsättningar för en vidareutveckling av vår ekonomi är en förbättrad prognostisering, planering och samordning av statliga, kommunala och privata verksamheter. I de folkpartimotioner som nu skall diskuteras redovisar motionärerna en rad uppslag om hur förbättringar i detta avseende kan uppnås, främst inom den offentliga sektorn. Motionärerna konstaterar inledningsvis att den ekonomiska planering som förekommer i vårt land ännu är ofullständig och administrativt splittrad. Motionsuppslagen berör sådana punkter som att de ekonomiska långtidsutredningarna byggs ut, så att utvecklingen i stora drag blir belyst enligt några alternativa antaganden, och vidare att dessa utredningar görs rullande. För att långtidsutredningarna skall få bättre informationsvärde i den politiska debatten bör de kompletteras med viktigare politiska slutsatser från regeringens sida om vilket av de möjliga alternativen för den ekonomiska ut vecklingen regeringen anser mest realistiskt och vilken politik den således avser att söka förverkliga. Andra punkter som behandlas i motionerna är en kortoch långsiktig planering av arbetsmarknaden, den ekonomiska planeringens anknytning till stabiliseringspolitiken, de regionala utvecklingstendenserna och behovet av en statlig översiktlig plan för markdispositionen.

Men för att vi skall nå den målsättningen måste planeringsinstrumenten vidareutvecklas, och det anser vi reservanter i likhet med motionärerna sker bäst i en parlamentarisk utredning. Sedan dessa motionsyrkanden fördes fram första gången för snart två år sedan har, som påpekats i utskottsutlåtandet, en del utredningsarbete i enlighet med motionernas intentioner påbörjats. Därigenom har motionerna redan lett fram till vissa begränsade resultat. Låt mig som exempel peka på den fysiska riksplanering som är under arbete i civildepartementet. Om den måste sägas att trots det delmaterial om metodstudier m.m. som presenterades i somras så arbetar planeringsgruppen alltfort utan möjlighet till någon insyn, och tycks så göra ända fram till år 1971, då en skiss skall presenteras. Den arbetsformen står i strid med de berättigade krav på ökad insyn under planeringsarbetets gång som också reses i motionerna. Med tillfredsställelse kan vi också notera att en utredning nyligen tillsatts med uppdrag att göra en översyn av det statliga budgetsystemet. Av direkti ven framgår att vissa krav i motionerna därvidlag har beaktats. Kvar står emellertid många andra utredningsuppgifter på planeringens område, och den slutsatsen kommer egentligen också utskottsmajoriteten fram till när den säger: »Sammanfattningsvis vill utskottet understryka, att en vidare utvidgning av former och metoder för den ekonomiska prognosoch planeringsverksamheten självfallet är motiverad.» Herr talman! Min slutsats blir att en utredning bör tillsättas med uppgift att framlägga förslag om en förbättrad och utbyggd statlig prognosverksamhet och ekonomisk planering. Jag yrkar därför bifall till reservationen.

Herr talman! När kammaren i år behandlar folkpartiets motion om utbyggd statlig prognosverksamhet och ekonomisk planering är situationen i ett avseende helt förändrad. Lottningen i utskottet har nämligen fallit så att bakom årets utskottsutlåtande står de som 1968 var reservanter i ärendet, den socialdemokratiska halvan av utskottet. Detta förhållande bör för undvikande av missförstånd noteras, då årets reservanter i sin reservation talar om att utskottet 1968 anslöt sig genomgående till de synpunkter och förslag som motionärerna då framfört. Riksdagen hade dock inte samma mening utan biträdde då reservanternas förslag.

Det är alltså i stort sett samma yrkanden vi skall ta ställning till. Enigheten mellan utskottets lottmajoritet och reservanterna i detta avsnitt av utskottsutlåtandet gör att det inte finns så särskilt mycket nytt i år att diskutera ur principiell synpunkt. Därom är jag överens med herr Wirtén. De principiella aspekterna reddes upp dels i den socialdemokratiska reservationen till 1968 års utskottsutlåtande, dels under fjolårets debatt och då främst genom herr Palms mycket klarläggande debattinlägg, vilket jag inte bara vill hänvisa till utan också instämma i. Naturligtvis har både motionärerna och årets reservanter efter ett års betänkande kommit fram till några nya synpunkter och argument, men det förändrar inte nämnvärt helhetsbilden. Alla är vi naturligtvis medvetna om att sättet för prognosverksamhetens och den ekonomiska planeringens bedrivande inte är statiskt. Herr Wirtén påtalade just att här måste ske förändringar. Det är självklart att vartefter man vinner erfarenheter eller konstaterar att nya eller ändrade behov föreligger beaktar man dessa omständigheter och förbättrar metoderna. På samma sätt vidgas också, när så befinns erforderligt, målsättningarna för prognosverksamheten och den ekonomiska planeringen. Olika meningar finns naturligtvis om målsättningen och metoderna för prognosverksamheten och den ekonomiska planeringen, men att så är fallet innebär inte att behov nu föreligger för tillsättande av en parlamentarisk utredning. Som exempel på hur prognosverksamheten och den ekonomiska planeringen bevakas av organ, som bär ansvaret för denna aktivitet, vill jag erinra om den av finansministern nyligen tillsatta utredningen om en översyn av det statliga budgetsystemet. Bland de många uppgifter som ålagts denna utredning återfinnes bl.a. frågan om budgetens långsiktiga verkningar och att mot bakgrund av erfarenheterna av den långtidsbudget som årligen upprättas överväga metoderna för en förbättrad finansiell planering. På samma sätt bedrivs arbetet även inom andra delar av prognosverksam heten och den ekonomiska planeringen. Allt syftar till att få fram mera tillförlitliga prognoser och en än bättre ekonomisk planering. Jag är också övertygad om att vi kommer att få det. Riksdagen får redan nu undan för undan redovisningar av prognosmaterial — det har också vidimerats i reservationen till utlåtandet — och även rapporter i anslutning till den ekonomiska planeringen inom olika områden. Det pågår en ständig utveckling. För min del är jag inte alls övertygad om att vi skulle nå fram till ett bättre och snabbare resultat genom en parlamentarisk utredning. Denna bristande övertygelse om behovet av att tillsätta en parlamentarisk utredning ligger också bakom utskottsmajoritetens avslagsyrkande. Herr Wirtén nämnde att det snart är två år sedan dessa motioner väcktes första gången och att det under den tiden har hänt en del, så att motionernas syften i viss mån blivit tillgodosedda. I vårt parlamentariska liv kan en idé kanske också komma från flera håll. Jag är övertygad om att det även utan dessa motioner hade tagits initiativ till förändringar och förbättringar i prognosverksamheten och den ekonomiska planeringen. Något behov av att här utöver vad som redan sagts diskutera motionerna och ta upp detaljfrågor har jag inte, vare sig för egen eller för utskottsmajoritetens del. Jag kan som herr Wirtén hänvisa till den redovisning som härvidlag lämnats föregående år och även hänvisa till det utlåtande som utskottet avgivit i år. Mot bakgrund av vad som där anförts anser jag att detaljdiskussionen kan vara till fyllest. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till bankoutskottets hemställan i dess utlåtande nr 45. Till behandling i ett sammanhang hade utskottet förehaft

Herr talman! Under den vid första lagutskottets utlåtande fogade reservationen återfinns hälften av utskottets ledamöter, bland dem jag. Med anledning härav ber jag att få säga några ord. I den allmänpolitiska debatt som fördes här i kammaren den 29 och 30 oktober berörde jag i korthet första lagutskottets septemberresa till USA för studium av främst rättsvården och den kriminologiska forskningen där. Jag var därvid inne på såväl den amerikanska som den svenska brottsstatistiken. Då liksom nu vill jag understryka att även vår brottsstatistik är djupt oroande. Antalet brottsbalksbrott steg här mellan åren 1960 och 1968 med nära 70 procent. För år 1968 beräknas antalet sådana brott till drygt 491 000, vilket innebär en ökning från närmast föregående år med inte mindre än 54 000 brott eller med 12,4 procent. Statistiken utvisar för övrigt under senare år en genomsnittlig ökning av brottsligheten med cirka 10 procent. Särskilt oroande är ökningen av den grova brottsligheten och att brottsligheten tränger allt längre ned i åldersgrupperna. En alltmer utbredd våldsmentalitet och en bristande vilja, stundom oförmåga, bland en del ungdomar att skilja på rätt och orätt är ett olycksbådande tecken. Ett dystert kapitel är också den låga uppklarningsprocent av brott som vi nödgas konstatera. Enligt senast tillgängliga siffror är uppklarningsprocenten 33,6 för samtliga brottsbalksbrott och 21,6 för tillgreppsbrotten. Detta innebär ju att två tredjedelar av samtliga brottsbalksbrott och nära fyra femtedelar av tillgreppsbrotten förblir oupp klarade. Nämnda siffror avser antalet uppklarade och ouppklarade brott i förhållande till antalet hos polisen anmälda brott. Vi bör emellertid alla vara medvetna om att numera många brott aldrig anmäls till polisen. En anmälan anses meningslös. Allt fler har kommit underfund med att polisen saknar resurser att klara upp fallen. Resignerat avstår man från att anmäla brotten, varigenom risken för brottslingen att åka fast minskar och brottsligheten helt naturligt ökar ytterligare. Såväl utskott som reservanter framhåller att narkotikamissbruket och den brottslighet som föranledes därav har ökat kraftigt under de senaste åren och att detta förhållande är i hög grad oroande. Jag vill för egen del med skärpa understryka detta och vill i sammanhanget erinra om att det hos den amerikanska kriminalexpertisen är en allmän uppfattning att omkring 50 procent av de allvarligare brotten i USA har begåtts av narkotikamissbrukare. Brottsstatistiken i Sverige för första halvåret 1969 visar för första gången sedan 1960 en nedgång i antalet brottsbalksbrott. Anledningen till denna nedgång anses vara att polisen sedan januari 1969 har bedrivit en samlad aktion mot narkotikabrottsligheten. Enligt rikspolisstyrelsen har denna aktion i väsentlig utsträckning inverkat på brottslighetens utveckling. Ett studium av halvårsstatistiken visar dock att vissa brott alltjämt har ökat starkt, exempelvis antalet misshandelsfall från 6 900 till 7 700. Det torde inte vara erforderligt att här i denna kammare närmare utveckla vilken skrämmande omfattning brottsligheten i vårt land har. Vi påminns ju alla dagligen därom genom nyhetsmaterialet i TV, radio och tidningar. Ja, ett faktum är att många medborgare i vårt land, särskilt många äldre, ofta känner personlig oro för sin säkerhet, sitt liv och sin egendom. Ett obestridligt faktum är att vi ej har lyckats med en av samhällets främsta uppgifter, nämligen just denna att skydda medborgarna mot övervåld. I detta sammanhang vill jag understryka angelägenheten av att polisen ges ökade resurser. Den tidigare åberopade aktionen mot narkotikabrottsligheten, vilken aktion möjliggjordes genom vissa välbehövliga förstärkningar av polisen, visar att det kan löna sig. Det vore orätt att påstå att statsmakterna inte har gjort någonting för att råda bot på det onda. Vidtagna åtgärder har emellertid visat sig otillräckliga. Vissa utredningar har verkställts. Andra pågår. Men vad som enligt motionärer och reservanter saknas är en rejäl samordning av samhällets åtgärder på rättsvårdens område. Därför har utskottets samtliga borgerliga ledamöter i sin reservation framhållit att en utredning med parlamentarisk medverkan bör tillsättas för att skapa underlag för ett samlat grepp på samhällets åtgärder för brottslighetens bekämpande.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

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson yttrade flerfaldiga gånger i sitt mycket långa anförande, som till sist utmynnade i en hemställan om bifall till reservationen, att vi inte får baga teilisera de problem som behandlas i första lagutskottets utlåtande nr 47. Jag vill framhålla att både vi som tillhör majoriteten i utskottet och som alltså yrkar bifall till utskottets hemställan och reservanterna ser på utvecklingen med mycket stort allvar. Detta var väl också en av anledningarna till att en riksdagsdelegation, i vilken också herr Schött ingick, nu i höstas besökte Amerika. Jag lyssnade med mycket stort intresse till herr Schött både i dag och under remissdebatten. Det skall villigt erkännas att vi fick en hel del erfarenheter i USA att ta med oss hem. Men det som är särskilt värt att lägga på minnet, inte bara för oss som sysslar med kriminalvård i utskottet utan också för alla riksdagsledamöter som har att ta ställning till frågor liknande denna, är att vad vi speciellt bör studera är den forskning, de behandlingsmetoder och annat som man tillämpar i Amerika. För övrigt är det ganska svårt att dra några direkta paralieller mellan denna stora kontinent och vårt land där en hel del av USA:s sociala problem och rasmotsättningar inte finns. Vi får ta ställning till förhållandena som de är, och det är ingen tvekan om — det erkänner vi i utskottets utlåtande — att brottsutvecklingen är ägnad att inge oro. Vi säger att antalet brottsbalksbrott fortsatt att stiga i oförminskad takt under 1968, och vi säger att vi på allvar måste diskutera, hur vi skall förfara i dessa frågor. Men jag tror, herr Ferdinand Nilsson, att det är ganska väsentligt att vi så att säga ordentligt vet vad vi diskuterar. Vi har en statistik när det gäller brottsbalksbrottens utveckling, och denna visar en fortsatt ökning. Jag tror också att det är värdefullt att ta del av den redogörelse som lämnades av våra främsta experter på rättsvård och kriminalvård vid en kurs som justitiedepartementet hösten 1965 anordnade för jurister som var verksamma vid domstolarna. Kursen ägde rum med an ledning av den nya brottsbalken med ändrat påföljdssystem som ersatte den äldre lagstiftningen. Dessa föreläsningar kom ut i bokform. Boken har nu givits ut i en andra upplaga som är väsentligt moderniserad så att den täcker förhållandena i dag. Jag tror att vi skall göra klart för oss, herr Ferdinand Nilsson, speciellt när man talar om enbart brotten i storstäderna och huvudstäderna, att förhållandena inte riktigt är sådana överallt. Professor Knut Sveri har studerat den registrerade brottsligheten under perioden 1950 till 1966. Under den tiden har brottsligheten fördubblats. Han anser att det vore både naivt och orealistiskt att uppfatta detta som ett rent statistiskt fenomen utan verklighetsbakgrund. Kriminalpolitiskt gör man såldes klokast i att utgå från att ökningen i den registrerade brottsligheten motsvaras av en ökning i den reella brottsligheten. Ökningen gäller, enligt professor Knut Sveri, i första hand egendomsbrotten och bland dessa framför allt tillgreppsbrotten — stöld, snatteri och tillgrepp av motorfordon med undantag av motorcyklar. Brott mot person — misshandel — samt sedlighetsbrott visar ingen ökande tendens av betydelse. Det har gått tre år sedan den statistiken upprättades. Vi har sedan dess fått en kraftig ökning av antalet grova våldsbrott, men professor Sveri har inte ansett sig böra ändra sitt omdöme i den nya upplaga av boken som kommit ut. Totalökningen under 1960-talet beror så gott som uteslutande på en ökning i landdistriktens registrerade brottslighet. Kriminalpolitiskt måste således utvecklingen i landdistrikten uppmärksammas. Brottsökningen har, framhåller professor Knut Sveri, i första hand sin grund i en ökning av antalet tonåringar som förövar tillgreppsbrott. Ett förbättrat kriminalitetstillstånd kan följaktligen komma till stånd endast genom att man finner fram till åtgärder som förebygger brottslighet från 10—212-årsåldern och uppåt. Speciell uppmärksamhet bör ägnas åldersgrupperna mellan 10—12 och 16—17 år som har de största såväl absoluta som relativa antalen tillgreppsbrottslingar av alla åldersklasser. Det är klart att detta är en rent kvantitativ uppfattning av brottsligheten. Vill man bringa ned antalet brott är konklusionerna ganska självklara. Men det finns också en kvalitativ aspekt på brotten som ännu så länge är outforskad och som väl först nu har tagits upp i den kriminalpolitiska debatten. Man har i den ofta tryckt på att antingen får man avkriminalisera en del mera bagatellartade brott och i stället koncentrera sig på ligabrottslighet av typen checkbedrägeri, kassaskåpsstölder, kvalificerade rån o.s.v. Man måste också ge den rättssociologiska forskningen väsentligt ökade resurser liksom den kriminologiska behandlingsforskningen. Det anförda går måhända något vid sidan av utskottets utlåtande, men jag anser det ganska viktigt att vi har den faktiska situationen i Sverige klar för oss så som vi kan dra slutsatserna av de statistiska resultaten under åren 1950—1966 samt den utveckling som skett efter 1966. Brottsligheten ökar med cirka tio procent årligen, eller ungefär samma ökning som man dess värre haft på andra håll i världen. Vi som tillhör utskottsmajoriteten — det vill jag särskilt understryka — ser allvarligt på denna utveckling. Dessa frågor har tidigare diskuterats i riksdagen, 1966, 1967 och 1968 samt vid årets vårriksdag, då justitieminister Kling svarade på en interpellation i andra kammaren, vilken just gällde frågan om vi behöver en samlad plan för behandlingen av brottsligheten. Justitieministern sade då att han ansåg att det i en framtid kanske kunde vara motiverat men att tillfället inte var inne just nu. Utskottsmajoriteten delar den uppfattningen. Vi tycker att man bör lägga märke till att för första gången sedan 1960 utvisar statistiken en nedgång av det sammanlagda antalet brottsbalksbrott. Man har speciellt riktat blicken på den samlade aktion mot narkotikabrottslighet som polisen bedrivit sedan januari 1969 och som har medfört att ett betydande antal narkotikabrott avslöjats och ett mycket stort antal narkotikabrottslingar lagförts. Den preliminära statistiken för första halvåret 1969 visar en nedgång både på brottsbalksbrott, med bl.a. tillgreppsbrott och bedrägeribrott som följd och som anses ha direkt samband med narkotikamissbruk, och på andra brottskategorier, främst grova stölder, som kan anses bäst spegla aktionens allmänpreventiva effekt. Man kan inte heller vara säker på att inte det sjunkande antalet brottsbalksbrott också kan hänföras till att ett omfattande arbete på rättsvårdens område har bedrivits under hela 1960-talet. Vi har fått den nya brottsbalken, polisväsendets nya organisation, en lång rad utredningar är på gång, och vi har fått en översyn av behandlingslagstiftningen rörande fångvårdsanstalter och häkten samt utredning om särskilda brottskategorier. Vi har framför allt — och det tycker jag man bör trycka på — fått samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten. Det är ett samarbetsorgan som på det lokala planet, ute i de landskommuner där man enligt professor Sveri främst måste rikta uppmärksamheten mot problemet, kan göra en samordnad insats. I år har också framlagts förslag om bättre samarbete på det lokala planet. Det har remissbehandlats och kommer att föreläggas riksdagen i en proposition.

Det är sant att reformarbetet ständigt måste fortgå inom kriminalpolitiken, men vi anser att i nuvarande läge saknas tillräckliga skäl för riksdagen att ta initiativ till en utredning med de verkligt vittomfattande uppgifter som anges i motionen. Därmed ber jag, herr talman, att få yrka bifall till första lagutskottets förslag.

Herr talman! Fröken Mattson började med att något beröra vår resa till USA och tog upp frågan huruvida några jämförelser kunde göras mellan brottsligheten där och i vårt land. Jag tillät mig i mitt anförande i den allmänpolitiska debatten på denna punkt att framhålla följande: >Att jämföra förhållandena borta i USA med våra egna, är alltid vanskligt. Härför fordras en ingående kännedom som kan innehas av den som i likhet med kammarens ärade talman har mångårig erfarenhet av USA men som ej kan förvärvas av en tillfällig besökare. Till bilden hör ju främst att USA inte är ett land utan många länder. Den oroväckande brottsligheten där borta bör också ses mot bakgrunden av att det amerikanska samhället med sin mycket blandade be folkning och sina rasoroligheter har mer komplicerade problem än vårt, att det är ”tuffare” än vårt och har en avsevärt mindre utvecklad socialvård.» Jag finner att fröken Mattson och jag på denna punkt har samma bedömning. Vidare tillät jag mig också denna gång understryka hur angeläget det är att vi satsar mer på kriminologisk forskning — därom blev jag starkt övertygad under denna studieresa. Nog om den! Av fröken Mattsons anförande framgick att brottsligheten här i Sverige inte längre begränsades i huvudsak till storstäderna utan att vi träffade på den överallt i hela landet. Detta gör ju inte problemen mindre. Vi bör kanske inte heller glömma att problemen i viss mån ökat genom den stora invandring som ägt rum. Utan att förfalla till någon rasism vill jag säga att den omständigheten att det här i landet finns så många utlänningar av vilka en del ännu ej hunnit smälta in i vårt samhälle ju inte minskar polisens arbetsbörda. Många har väl ställt sig frågan, om vi inte har en felaktig fördelning av samhällets resurser. Vi är stolta över den välfärd som råder i vårt land, men är det då inte sorgligt att vi just på detta mycket väsentliga område inte nått längre och att vi inte kan garantera medborgarna ett ordentligt rättsskydd? Vi från moderata samlingspartiet har många gånger motionerat och krävt en förstärkning av polisens resurser. Dessa har i viss mån ökats men icke tillräckligt. Vi har också berört flera detaljer, bl.a. hur önskvärt det vore att få systemet med kvarterspolis infört i våra större städer. I detta sammanhang vill jag, eftersom jag tidigare talade om den låga uppklaringsprocenten, säga att det inte innebar någon kritik mot polisen. Jag vill gärna ge den all erkänsla, ty den arbetar plikttroget och man är ofta imponerad av den stora skicklighet som ådagaläggs — jag tän ker inte minst på att synnerligen allvarliga brott mycket snabbt blir uppklarade. Förbättringen i statistiken under första halvåret 1969 har berörts något. Vi får emellertid inte ta denna förbättring till intäkt för att resurserna skulle kunna minskas eller att det verkligen är fråga om en rejäl förbättring. Vi har alltjämt långt kvar, innan vi når ett tillfredsställande tillstånd. I vår reservation har vi avslutningsvis framhållit att stor vikt bör läggas vid den brottsförebyggande verksamheten och att det bör ligga i utredningens uppdrag att föreslå åtgärder, som kan vara ägnade att kanalisera medborgarnas och framför allt ungdomarnas impulser och aktiviteter i en positiv och konstruktiv riktning. Jag hyser den uppfattningen att denna fråga inte borde vara partiskiljande och utgår från att vi har en gemensam målsättning. Vi på den borgerliga sidan som är reservanter i utskottet anser emellertid att tiden nu är inne för att äntligen få ett samlat grepp på denna fråga. Vi kan inte dröja längre. Situationen är för allvarlig till det. Herr talman! Än en gång ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Den nedgång i antalet brottsbalksbrott som finns dokumenterad i statistiken och i första lagutskottets utlåtande är verkligen ingen krusning på ytan. Det är fråga om en faktisk minskning, och även om den måhända är tillfällig — det vet man än så länge ingenting om — vill jag mycket starkt stryka under att det är den samlade aktionen mot narkotikabrottsligheten, sedan januari 1969, som har visat sig ge mycket goda effekter. Jag tycker att man bör understryka detta. Brottsligheten är störst i städerna, men den ökar speciellt ute i landskommunerna. Därför vill jag verkligen om igen trycka på samarbetet i brottsförebyggande syfte och den stencil med förslag som en arbetsgrupp har lämnat till justitiedepartementet i början av detta år. Den föreslår att det i de orter som länsstyrelsen bestämmer skall finnas samarbetsorgan mot ungdomsbrottslighet, och det är just kategorin ungdomsbrottslingar som professor Sveri speciellt trycker på. I samarbetsorganet skall alltid finnas företrädare för polismyndighet, barnavårdsorgan och skola, men dessutom skall andra myndigheter bli företrädda om de berörs av verksamheten. Jag tycker att detta förslag mycket väl går ihop med synen på var man skall bekämpa brottsligheten ute på fältet. Det är någonting helt nytt. Jag tror att det vore värdefullt om man avvaktade erfarenheterna av denna och andra delreformer innan man går in för en samlad översyn. Jag kan för övrigt framhålla att den nedgång i statistiken som har omnämnts motsvaras av en liknande nedgång i kriminalvårdsstyrelsens siffror för anstaltsklientelet och beläggningen. Enligt de statistiska uppgifterna om de inskrivna den 1 november 1969 — alltså för endast 14 dagar sedan — har det skett en ändring från föregående år. Det gäller både den slutna och den öppna vården. Också här kan man konstatera en nedåtgående tendens, även om jag i detta läge inte skall trötta med några flera statistiska uppgifter. Jag hoppas att jag missuppfattade sista delen av herr Schötts anförande. Jag tror att det vore väldigt olyckligt, om det får stå oemotsagt att våra invandrare svarar för ökningen av antalet brott. Alla utredningar som har gjorts visar nämligen att brottsfrekvensen inte är högre bland invandrarna än bland de svenska medborgarna. För vissa grupper invandrare är den t.o.m. lägre. Det är någonting som vi i sanningens intresse också bör föra in i denna debatt och som för min del mynnar ut i ytterligare ett yrkande om bifall till första lagutskottets utlåtande.

Herr talman! För att börja med vad fröken Mattson slutade med vill jag framhålla att jag finner det glädjande, om det verkligen förhåller sig så, att den omständigheten att vi har fått en stor mängd utlänningar in i landet icke har påverkat brottsligheten här. Jag måste dock säga att jag finner uppgiften något överraskande. Beträffande nedgången av brottslighetssiffrorna för 1969 menar jag att vi nog inte bör fästa så stort avseende vid den. Vi måste komma ihåg att siffrorna ändå alltjämt är så utomordentligt höga att det krävs ordentliga åtgärder. Jag vill vitsorda vad fröken Mattson sade om att samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten har ett mycket stort värde, och jag vill understryka angelägenheten av att man från kommunalt håll verkligen understödjer detta arbete. Sådana samarbetsorgan skall finnas på orter som länsstyrelsen bestämmer. Tyvärr visas dock på kommunalt håll inte alltid tillräckligt stor förståelse för detta arbete. Vid sammanträde för bara några dagar sedan fann jag till någon förvåning att det fortfarande brister i fråga om förståelsen för att polisen här har stora intressen att bevaka för det allmänna bästa. Fröken Mattson underströk hur värdefull den förstärkning av polisen som skett sedan januari 1969 har varit när det gällt att bekämpa narkotikabrottsligheten. Jag tycker att det säger oss en hel del, och jag hoppas att fröken Mattson kan hjälpa till, så att det blir ytterligare förstärkningar åt polisen. Över huvud taget hoppas jag att vi, när vi tar del av statsbudgeten för nästa år, skall finna att den innebär att polisen får avsevärt ökade resurser. Detta är nämligen, såvitt jag förstår, det mest betydelsefulla när det gäller att komma till rätta med brottsligheten.

Att man ibland tvivlar på att det förhåller sig så beror väl på att en del av de stora rånen utförs av utlänningar, att en del av narkotikalangarna icke är svenska medborgare, 0. s. v. Det är kanske därför man har fått denna falska föreställning. Våra invandrare bidrar icke till att höja den svenska brottsstatistiken, snarare tvärtom.

Herr talman! Denna debatt har nu pågått en bra stund, och det brukar ju vara så när dessa rättsfrågor behandlas. Jag kunde för min del ha nöjt mig med att instämma i vad reservanterna har uttalat, men i egenskap av motionär måhända det kan tillåtas mig att säga några ord. Bekämpandet av «brottslighet, att skapa en större och bättre rättssäkerhet, är något mycket angeläget. Det är, kan man tycka, frågor som inte borde vara på något sätt politiskt färgade utan ett bekymmer av sådant slag som partierna i riksdagen mycket lätt skulle kunna enas om. Rikspolischefen ställde för några år sedan i något sammanhang frågan: Om vi inte kan skapa en större och starkare rättssäkerhet i detta land, om inte medborgarna kan känna en större trygghet till liv och egendom, vad är då allt annat värt som vi gemensamt har skapat i vårt land? Detta är en berättigad fråga. Som vi har sagt vid tidigare tillfällen är vad som tillhör ordningens upprätthållande i vårt samhälle något av det mest betydelsefulla av våra gemensamma angelägenheter. Det är inte lätt att i alla utredningsyrkanden som framställes i riksdagen Ang. rättsvården finna något som är så viktigt och så betydelsefullt som yrkandena i de båda motioner som behandlas i detta utskottsutlåtande och som ligger till grund för reservanternas förslag. Det händer rätt ofta att det vid olika tillfällen görs jämförelser mellan Sverige och andra länder. Här har i debatten talats en del om erfarenheter från Amerika. Jag har ingenting att erinra mot vad som därvid har sagts i dagens debatt. Men vi skall inte glömma att vårt land är ett litet land. Man tycker att här borde finnas alla möjligheter för samhället att hålla en bättre ordning när det gäller rättstryggheten än vad nu är fallet. Sverige kan inte härvidlag jämföras med de stora länderna i världen. Rättstryggheten utgör ett samhällsavsnitt där misslyckandet är större än på något annat område. Det är ofta man träffar enskilda människor utanför riksdagen som helt oberoende av politisk färg anser att samhället borde ha en möjlighet och en skyldighet att vidtaga sådana åtgärder, att brottsutvecklingen kommer att gå i motsatt riktning än den nu har gjort under en lång följd av år. Den halva av utskottet som utgör majoriteten erkänner att brottsutvecklingen är ägnad att inge oro, och även utskottsmajoriteten konstaterar att ökningen av brotten är särskilt markant beträffande de grövre och mera svårutredda brotten.

även om både utskottsmajoritet och reservanter använder dessa uttalanden finns det skäl att inte ha alltför bråttom att utnyttja siffrorna i rikspolisstyrelsens petita. Meningarna är nämligen tyvärr starkt delade om huruvida det i verkligheten har varit ett minskat antal brottsbalksbrott under första halvåret i år. Det kanske inte ens har varit en sådan stilla krusning på ytan som man har talat om här. Uppklaringsprocenten är mycket låg och folk blir alltmer medvetna om att ingenting händer även om brottet anmäls — brottet blir ändå ouppklarat. Som en följd härav blir den dolda brottsligheten allt större. Den brottslighet ökar över vilken inte finns någon statistik. Vad Ferdinand Nilsson uttalat i detta avseende är fullt riktigt. Det bör även framhållas att rikspolisstyrelsen har påpekat att under juli och augusti i år en försämring av narkotikaläget åter har noterats. Läget är, uttalas det i petitaskrivelsen, ytterst labilt och ännu långt ifrån under kontroll. även om det har uträttats en del, och även om, såsom framhållits i debatten, ganska många utredningar arbetar på detta område, är det ändå angeläget och erforderligt med en samordning av samhällets åtgärder på rättsvårdens område, vilket reservanterna betonat. Herr talman!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

Herr talman! Under vårsessionen fattade riksdagen beslut om en reform av de allmänna underrätternas organisation. Vad som nu föreslås är huvudsakligen en rad följdändringar i ett flertal lagar som bygger på den hittillsvarande uppdelningen av underrätterna i häradsrätter och rådhusrätter. Inom första lagutskottet har det vid handläggandet av detta ärende rått enighet om alla punkter utom en, nämligen i fråga om den lägre åldersgränsen för valbarhet till överförmyndare. Utskottet föreslår i enlighet med propositionen att nuvarande åldersgräns om 25 år slopas och ersätts med krav på att den som uppdraget avser skall vara myndig. Ändringen anges ha samband med riksdagens tidigare beslut att slopa de särskilda åldersgränserna för valbarhet till riksdagsmannauppdrag, kommunala förtroendeuppdrag och uppdrag som nämndemän. Beslutet om nämndemännen fattades i våras i samband med underrättsreformen. Det finns emellertid anledning erinra om att en avsevärd minoritet då ansåg att frågan om sänkning av valbarhetsåldern för nämndemän borde övervägas först i samband med spörsmålet rörande åldersgränsen för juridiskt utbildade domare m.fl. och att det ej var påkallat att ta upp denna fråga separat. Nåväl, riksdagen beslöt i våras en sänkning av valbarhetsåldern för nämndemännen från 25 år till myndighetsåldern. Men att ta detta till motivering för att fatta samma beslut när det gäller valbarhetsåldern för Ööverförmyndare kan enligt min och övriga reservanters mening ej vara riktigt. Vi framhåller att det föreligger en väsentlig skillnad mellan uppdragen som nämndeman liksom riksdagsman och kommunal förtroendeman och uppdraget som överförmyndare. Skillnaden är den att överförmyndaren har att ensam fatta sina beslut. Det bör uppmärksammas att lagrådet för sin del avstyrkt förslaget om slopande av nuvarande åldersgräns. I sin motivering erinrar lagrådet om vad som framhölls vid överförmyndarinstitutionens tillkomst beträffande de personliga kvalifikationer som en överförmyndare borde ha. Det heter där, att »bland annat borde han besitta ett visst större mått av praktisk erfarenhet, omdömesgillhet och vidsynthet för att kunna rätt sätta sig in i de omyndigas vitt skilda levnadsförhållanden och behov». Även överförmyndarens mer allmänt rådgivande verksamhet betonades. Lagrådet framhåller vidare att överförmyndaren fattar sina beslut ensam och därvid har en domstolsliknande funktion. Mot denna bakgrund menar lagrådet att den som alldeles nyss uppnått myndig ålder oavsett kvalifikationer i övrigt inte är särskilt väl skickad att vara överförmyndare. Lagrådet anser att så länge för lagfaren domare gäller kvalifikationskravet att ha fyllt 25 år, bör motsvarande nedre åldersgräns för överförmyndare bibehållas. Vi reservanter delar helt lagrådets uppfattning, och vi vill understryka att den praktiska erfarenhet, omdömesgillhet och vidsynthet som måste krävas av en Överförmyndare, den kan ingen ha skaffat sig förrän ett antal år förflutit sedan han själv blev myndig.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

Herr talman! Som vi ser i utlåtandet och som framgått av herr Schötts anförande är det endast beträffande förslaget om slopande av det särskilda kvalifikationskravet att en överförmyndare skall vara 25 år som det råder delade meningar i utskottet. I förslaget till lagtext i detta hänseende heter det att till överförmyndare skall väljas en i praktiska värv väl förfaren, myn dig svensk medborgare. Majoriteten i utskottet menar att den föreslagna ändringen rimmar väl med riksdagens tidigare fattade beslut beträffande valbarhet till riksdagsmannauppdrag och kommunala förtroendeuppdrag samt uppdrag som nämndemän. Lagrådet har, som herr Schött erinrade om, med hänvisning till det särskilda krav som ställs på en överförmyndare ansett att 25-årsgränsen borde bibehållas, i varje fall så länge den gäller för lagfaren domare. Samma resonemang fördes i utskottet under vårriksdagen när det var fråga om nämndemännen.

Vi vet dock att underåriga domare får dispens från detta krav i nuläget, och det talar väl för att denna åldersgräns kommer att tas bort även där. Överförmyndare, liksom nämndemän, utses av de kommunala fullmäktigeförsamlingarna. Utskottet hävdar att det är en borgen för att sådana personer utses som anses ha möjligheter att klara uppgiften, oavsett om det är en ungdom vid 20 års ålder eller en person med flera år på nacken. Fullmäktige har för övrigt all anledning att vara särskilt noggranna vid val av överförmyndare enär de är medvetna om att rätten ställer krav på att det utses kvalificerade personer. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag vill än en gång understryka att det är en väsentlig skillnad på valbarhetsåldern för nämndeman och valbarhetsåldern för överför myndare. Den som i våras var med om att ta bort detta särskilda valbarhetsvillkor på 25 år för nämndeman bör här mycket väl kunna rösta för att man bibehåller det när det gäller överförmyndare. Det är dock en alldeles speciell karaktär på detta uppdrag. Jag vill understryka att överförmyndaren har att ensam fatta mycket viktiga avgöranden. Jag tycker att omtanken om myndlingar och andra bör bjuda till denna försiktighet. Man säger att man skall lita på fullmäktige. Det är fullmäktige som skall välja vederbörande, och man väljer ingen sådan där ung man. Då menar jag att det bör föreligga överensstämmelse mellan våra gällande bestämmelser och verkligheten. Anser vi — och det gör i varje fall jag och många med mig — att minimiåldern i detta fall bör vara 25 år, då finns det ingen anledning att ta bort den nuvarande bestämmelsen. Herr talman! Än en gång ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! De fullmäktigeförsamlingar som har att förrätta detta val ser väl ändå till att det utses personer som verkligen är kvalificerade. De är medvetna om att det ställs stora krav när det gäller denna befattning. Jag kan bara erinra om att överförmyndaren skall följa förmyndarnas verksamhet och vara beredd att ge råd, om det skulle uppstå några problem. Han skall varje år till rätten överlämna uppgifter rörande tillsynen över förmyndarnas förvaltning under föregående år. Fullmäktigeförsamlingarna vet vad det är fråga om, när de har att välja innehavare av dessa uppgifter. Det heter ju i lagen att överförmyndare när som helst kan entledigas av rätten om han inte behärskar uppgiften. Detta är ytterligare något att uppmärksamma för de församlingar som förrättar valet. Jag tror inte att det finns någon risk i detta hänseende. Det kan i vissa fall in träffa att en ung man eller kvinna anses ha de nödiga kvalifikationerna, men jag tror att det kommer att bli sällsynt att man väljer en person som nyligen blivit myndig. I vissa fall kan det dock inträffa, och jag tycker inte att man då skall lämna dem utanför möjligheten att bli valda till överförmyndare.

Herr talman! Herr Svedberg har i sitt anförande understrukit hur betydelsefull överförmyndarposten är. Överförmyndaren skall ge råd åt förmyndare och andra och hjälpa dem. Kan det då vara rimligt att ta bort den nuvarande lägre åldersgränsen — 25 år? Föreligger det verkligen något behov att ta bort denna gräns? Jag kan inte finna det. Jag vill än en gång erinra om att lagrådet avstyrkt. Här säger man att fullmäktigeförsamlingarna får ta ansvaret. Ärade kammarledamöter! I nuvarande stund är ansvaret vårt. För min del bjuder ansvaret att än en gång yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag är väl medveten om att jag inte kan påverka utskottet men vill ändå knyta några funderingar till dess utlåtande. Utskottet finner att allt är tämligen väl beställt vad det gäller den vapenfria tjänsten. Denna utskottets åsikt har framförts i en utförlig skrivelse, och för det arbetet och den uppmärksamheten är jag tacksam. Det förefaller mig dock som om utskottet förbisett åtskilligt av väsentlig betydelse för frågan. Man har inte observerat den starka kritiken ute i samhället mot uttrycket »djup samvetsnöd». Utskottet accepterar i stället helt vapenfrinämndens förklaring att jag har fel i mitt påstående att uttrycket djup samvetsnöd som villkor för vapenfri tjänst kan tolkas på olika sätt. Jag vidhåller dock att det är ett diffust uttryck och ber att som stöd för mitt påstående få hänvisa till bl.a. vad professor Harald Ofstad säger om just den formuleringen. I uppsatsen Grundvalen för värnpliktsvägran i boken Värnpliktsvägran — en mänsklig rättighet, skriver han att det ingenstans utsagts hur begreppet samvetsnöd skall uttolkas. Inte heller sägs hur man skall skilja mellan samvetsnöd och djup samvetsnöd. Han kommer efter ett ingående resonemang — jag skall inte ta upp tiden här med att referera det — fram till att begreppet är så diffust att lagen bör ändras på denna punkt. Också professor Ivar Nelson vill ha en ändring och föreslår liksom professor Ofstad att beslut om vapenfri tjänst skall grundas på sökandens allvarliga personliga övertygelse. Man skulle då, anser han, på ett bättre och öppnare sätt kunna få veta av vilken anledning den sökande begär befrielse från att bära vapen.

Det kan givetvis tyckas onödigt att jag på detta sätt uppehåller mig vid en detalj, men det är en detalj av stor betydelse för många unga människor. Studentprästen i Göteborg, pastor Daniel Sandén, skrev i våras att kravet på djup samvetsnöd privilegierar på ett otillbörligt sätt de religiösa vapenvägrarna. Han fann att statistiken bekräftar hans påstående och ställde frågan varför politikerna håller fast vid det kravet. »är det möjligen», frågade han, » därför att här finns ett praktiskt, kautschukartat begrepp som kan användas för att försvåra vapenvägran av den typen av ”farliga” pacifister som inte nöjer sig med känslor utan klart redovisar politiska och rationella övertygelser?

Vad gäller deras tjänstgöring har den inte hittills blivit så vittomfattande som man hade anledning hoppas efter debatten i denna kammare 1966. Inom vårdyrkena har givits fler möjligheter, men i övrigt är man nu på väg mot färre tjänstgöringsområden än tidigare. Det är svårare för dem som önskar arbeta inom fredsrörelsen att få tillstånd till det, för att ta ett exempel. Ett av de områden som utskottet sär skilt nämner är brandtjänsten inom civilförsvaret. Men just där har många av de vapenfria råkat i samvetskonflikt när de börjat sin tjänstgöring. Det är för vapenvägraren ofta ovisst om han skall få en tjänstgöring som han anser att han för sitt samvete kan godta eller om han skall bli ådömd fängelse. Många har placerats på civila tjänster, men ibland har de erhållit en sådan tjänst först efter det att de ådömts fängelsestraff eller av nåd befriats från detta. Praxis är med andra ord inte så klar som man skulle kunna tro av utskottets utlåtande. Särskilda problem uppstår just för dem som får brandtjänst inom civilförsvaret. I min motion nämnde jag att ansökan från de etiska vapenvägrarna oftare avslås än ansökan från de religiösa. Jag har alltså gjort samma iakttagelse som pastor Sandén. Den bekräftas av den statistik som finns i utskottets utlåtande. Avslagen har under de tre första kvartalen varit 25 för dem som ansökt om vapenfri tjänst av religiösa motiv, medan avslagen varit 340 för de etiskt motiverade ansökningarna. För de religiösa var bifallen 427 och för de etiska 176. Detta kan vara sakligt motiverat, men det är naturligt att det väcker misstro och misströstan bland dem som ansöker om befrielse av etiska skäl. Förslaget, att de etiska värnpliktsvägrarna skulle få en företrädare i vapenfrinämnden, avvisas av utskottet med hänvisning till att nämnden har domstolsliknande funktion. Av det skälet, säger man, bör inte en viss åsikt vara företrädd i nämnden. Men de religiösa rörelserna är väl representerade inom nämnden och vad beträffar dess domstolsliknande karaktär och funktion är det bekant för var och en som suttit i en vanlig nämnd att nämndens styrka ofta är just den att där finns företrädare för olika yrken, åsikter och samhällsområden. Kunskapen om hur man har det inom en grupp eller ett yrke och hur man där ser på en viss fråga kan vara av stor och ibland avgörande betydelse när nämnden fattar sitt beslut. Jag skulle inte ta kammarens tid i anspråk om inte detta ämne vore av så vital betydelse för många av våra ungdomar. De som vägrar att göra värnplikt gör det ofta för att de intensivt upplever dagens problem och med vånda ser på den utveckling som präglas av kostnadskrävande kapprustningar i förening med ökad nöd. Deras upplevelser kommer dem att tvivla på det traditionella försvaret, därmed inte sagt att deras tvivel är eller bör tolkas som uttryck för någon form av asocial inställning. Samhället kan inte vara betjänt av att tvinga dem till handlingar som står i strid med deras övertygelse. Inte heller är samhället betjänt av att kriminalisera handlingar som vuxit fram ur en fredsvilja, som bygger på en positiv vilja att arbeta i en konfliktförebyggande verksamhet. För att förstå den viljan måste man ta hänsyn till läget ute i världen. Vi accepterar också — enligt min övertygelse med rätta — att unga män från andra nationer reagerar mot sitt lands försvarsmakt och mot tvånget att döda. Kring dessa frågor och kring möjligheten att försvara friheten med andra medel än det konventionella försvaret pågår överallt en debatt. En sådan debatt med starkt internationellt inslag anordnades för någon månad sedan i Kungälv av den internationella fredsbyrån. Representanter för svenska försvarsmyndigheter deltog glädjande nog i denna debatt. Med tanke på att den värnpliktiga ungdomen ställs inför alla dessa oerhört svåra och pressande problem och med tanke på ungdomens engagemang i ulandsproblematiken beklagar jag att vapenfrinämnden i sitt yttrande intar en så relativt snäv hållning. Den framhåller som väsentligast att landet skall ha ett väpnat försvar. Den åsikten delas av en överväldigande majoritet svenskar, men nog kan denna majoritet också vara generös vid sin behandling av det fåtal som av övertygelse inte kan dela denna allmänt omfattade åsikt. Jag skulle vilja ha en försäkran om att man ingalunda vill kriminalisera eller nedvärdera dem som efter moget övervägande och av övertygelse vägrar att göra värnplikt i vanlig ordning och därför begär att få vapenfri tjänst. Herr talman! Jag har inte något yrkande.

Herr talman! Jag hör till dem som suttit med i andra lagutskottet när föreliggande ärende behandlats, och jag har icke funnit motiv för någon reservation utan fullt instämt i andra lagutskottets uttalande. Jag skulle därför vilja säga ett par ord med anledning av det resonemang som dels förs i motionerna och dels har upprepats i debatten här i kammaren. Motionärerna vänder sig mot uttrycket »djup samvetsnöd» och menar att det är så diffust att det fördenskull är mycket svårt att använda som riktlinje vid bedömningen av frågor om befrielse från vapentjänstgöring för en grupp människor. I stället för detta uttryck erbjuder man ordet »övertygelse». Det skulle vara ganska intressant att höra, om inte »övertygelse» är ett minst lika diffust uttryck som någonsin »samvetsnöd» eller »djup samvetsnöd». Man frågar: Vem kan avgöra om någon har djup samvetsnöd? Med anledning härav vill jag fråga: Vem kan avgöra om någon är verkligt övertygad om det som han säger? Man löser inte detta problem alls, utan flyttar över det till en annan ordgrupp som det sedan gäller att definiera. Att det är två filosofer som har försökt sig på att göra detta, understryker bara det omöjliga att definiera både det ena och det andra. I föreliggande motioner har föreslagits att de s.k. etiska vägrarna skulle få en företrädare i vapenfrinämnden, eftersom de s.k, religiösa vägrarna har två företrädare. Det sista kan vara riktigt ur en synpunkt, nämligen att det i nämnden finns en frikyrkopräst och en statskyrkopräst. Men att dessa skulle vara företrädare speciellt för de religiösa vägrarna, är en orimlighet. De skall inte vara företrädare för någon grupp av värnpliktsvägrare, utan de skall objektivt försöka komma fram till hur pass allvarligt menad en vägran att göra krigstjänst och deltagandet i utbildning för krigstjänst i själva verket är. Man kan då fråga sig, vem som skulle utse företrädare för de s.k. etiska vägrarna och hur denne skulle se ut till skillnad från dem som företräder de religiösa vägrarna. Det är klart att det vore mycket enkelt, om en representant för FNL-grupperna här i landet valdes — då vore saken klar. Men det är inte detta frågan gäller — och det menar inte heller motionären som nu har talat. När jag sade några ord i utskottet om det här, underströk jag att det kunde finnas behov av en översyn men mera av formell än reell karaktär. Jag vill nämligen i det här sammanhanget ha en annan vokabulär. De s.k. vapenfria värnpliktiga delas upp i två grupper. Den ena kallas kristna eller religiösa vapenvägrare, och den andra kallas för etiska vapenvägrare — precis som om de kristna eller religiösa vapenvägrarna inte skulle vara etiska vapenvägrare! Vad är det för hokus pokus man tror motiverar deras övertygelse och deras vapenvägran om inte etiska skäl? Som lagen nu är erkänner den en etisk motivering. Sedan må den bygga på en kristen samhällsetik eller på något annat slags etik — men vilken? Det är synd att motionärerna inte talat om vilken etik i motsats till den kristna etiken som vapenvägrarna skulle bygga sin övertygelse på. En av de möjligheter som står till buds och som är aktuell i det här sammanhanget är en kommunistisk samhällsetik som de s.k. etiska vägrarna företräder. är ganska okänd för de flesta människor här i landet. Jag vill rekommendera ett studium av den i Preobrajenskijs skrift Moral och klassnormer, eller Bucharin i Den materialistiska historieuppfattningen eller hos någon annan av de kommunistiska etiker som har framlagt sina synpunkter.

Menar man verkligen att vi bör ha en lagstiftning som möjliggör krigstjänstvägran av etiska skäl på dessa grunder? Vill man redovisa de grunder på vilka människor kan få befrielse från utbildning i vapnens bruk? Jag tycker inte alls om utbildning i vapnens bruk, och jag har gudskelov inte själv utbildats till att bruka vapen. Men det får väl, som en viss person sade, vara någon ordning i det hela. Jag kan inte heller acceptera den motivering man använder när man vädjar för denna grupp av samhällsmedborgare, som jag och flera tusen med mig tillhör, att den skall få ett angenämt och meningsfyllt arbete. Varför skall krigstjänstvägrare ha ett mera meningsfyllt arbete än de som utbildar sig i vapentjänst. Ingen skall tro att majoriteten av dem som utbildar sig i vapnens bruk anser att det är ett meningsfyllt arbete de utför. De prilliga deviser som är så vanliga skulle inte målas på bilar, mössor, rockar och skjortor, när de värnpliktiga muckar, om de hade en känsla av att de ryckte ut från ett meningsfullt arbete i krigsmaktens tjänst. Nej, majoriteten av de unga pojkarna får inte någon meningsfylld tjänst. Det är värt att ge de unga män niskorna en möjlighet till vapenfri tjänst. Jag har ingenting emot det. Men de allvarliga krigstjänstvägrarna har ju en övertygelse, som här anges, och för den borde de premieras. Bara de som utbildar sig i krigsväsendet behöver inte ha någon övertygelse. Huvudsaken är att de utbildar sig. Det andra skälet till att jag har ansett det vara nödvändigt med en översyn är följande. Först undersöker vapenfrinämnden människornas allvar på denna punkt. Det är riktigt. Men när nämnden har funnit att allvaret är sådant att det står i överensstämmelse med lagens ord — en human lagstiftning — då tilldelar man de djupt övertygade en straffsats för att de ger uttryck åt sin övertygelse. De får betydligt längre tjänstgöringstid än övriga värnpliktiga. Det står i lagen, herr Bengt Gustavsson, så det tjänar ingenting till att förneka det. För att komma till ett slut på mitt anförande vill jag framhålla att de som nu blir utsatta för den humana prövning som vapenfrinämnden i Sverige utsätter dem för skall vara mycket tacksamma och glada över att vi har en sådan human och kristlig behandling av människor. Har man en Öövertygelse, kan man i detta speciella fall få följa den. Det kan inte hjälpas att de sedan blir bestraffade en smula. Det får de ta med lugn och ro.

Herr talman! Jag tvekar naturligtvis att ta till orda efter det ytterst stimulerande anförande som nyss har hållits och efter det anförande som fru Segerstedt Wiberg höll. Även hennes anförande var, vågar jag säga, baserat på en övertygelse. Jag vill göra några små reflexioner i all enkelhet med anledning av vad som har anförts i motionerna och i debatten här. Värnplikten såsom begrepp innebär utan tvekan ett mycket långt gående tvång för den manliga delen av landets befolkning. Det är ganska självklart — det är inget nytt påfund — att många av de värnpliktiga försöker hitta en anledning att komma ifrån detta tvång. Jag delar nog herr Kilsmos uppfattning att endast ett mindre antal av de värnpliktiga finner utbildningstiden meningsfylld. Men om det nu är ett tvång som de ansvariga myndigheterna i landet har varit överens om att ålägga den ena halvan av svenska folket, måste det rimligen från rättvisesynpunkt vara så att de som underkastar sig detta tvång känner att alla blir lika behandlade. I det sammanhanget får det av naturliga skäl inte ens i den allra humanaste lagstiftning vara alltför lätt att smita undan tjänstgöringen. Det skulle utan tvekan uppfattas på ett sätt som inte skulle gagna den svenska försvarsanda som jag, vilket kammarens ledamöter så väl känner till, då och då ordar om här. Med hänsyn till den utformning som lagen har fått och efter den prövotid under vilken den har tillämpats vågar jag påstå att vapenfrinämnden i sitt arbete har eftersträvat att så grundligt som möjligt ta ställning till de omständigheter som föreligger i de enskilda fallen. Eftersom jag i all enkelhet och då i egenskap av suppleant i vapenfrinämnden har haft tillfälle att se hur behandlingen av dessa ärenden går till vågar jag också påstå att det inte är något fuskverk som bedrivs på detta område. De som är satta att bedöma dessa frågor gör det med tillbörligt iakttagande av det allvar och ansvar som var en förutsättning för lagen. Vi är ännu inte färdiga att göra en ändring av lagens bestämmelser om »djup samvetsnöd». Naturligtvis kan man säga att vi här rör oss med en diffus definition på ett begrepp som det av naturliga skäl är svårt att definiera, men jag tror att den praxis som har utvecklats på detta område ger ganska goda garantier för en likvärdig bedömning över hela landet. Det är min fasta förvissning att vi måste vandra vidare på den inslagna vägen. Det är fel att hävda att företrädare för vissa riktningar skall placeras i nämnden. Det är riktigare att se nämnden i sin funktion såsom en domstol som är besjälad av viljan att bedöma dessa frågor så riktigt och rimligt som det bara går att göra. Eftersom allt mänskligt har sin begränsning kan självfallet fel i bedömningen göras, men då finns ju som alla känner till en överklagningsmöjlighet hos Kungl. Maj:t. Man har, inte i den här debatten men vid andra tillfällen, hävdat att utvecklingen på detta område inger oro; att alltför många av de värnpliktiga ungdomarna prövar den här vägen. Min erfarenhet är att det inte finns något fog för detta påstående. Vi har väl också observerat att det finns organisationer som medvetet driver de unga att i vissa lägen söka vapenfri tjänst. Det har inte kunnat undgå vapenfrinämnden att sådan verksamhet bedrivs. Vi har observerat att det har resulterat i att de som söker sådan tjänst förstår att på ett mycket skickligt sätt i sina ansökningar lägga orden så att man kommer fram till bedömningen »djup samvetsnöd» ur antingen religiös eller etisk synpunkt. Vi kan inte undgå att på grund av en systematisk utformning av ansökningarna särskilt uppmärksamma sådana ansökningar, eftersom de är så förvillande lika. Detta nämnt, herr talman, som ett exempel på att man i detta frihetens samhälle får vara medveten om att sådan verksamhet kan bedrivas. Enligt mitt förmenande är, herr talman, tidpunkten ännu inte inne att göra en Översyn av dessa frågor. Det behövs ytterligare någon tid av försöksverksamhet i tillämpningen av lagen. Eftersom motionären inte hade något yrkande, har inte heller jag det. Jag anser det vara riktigt att tillstyrka utskottets förslag.

Herr talman!

Andra lagutskottet presenterar i sitt enhälliga utlåtande en verkligt seriös behandling och grundlig redovisning 1 anledning av de synpunkter och förslag som är framförda i motionerna. Punkt för punkt har de blivit genomgångna. Ingenting har lämnats obeaktat. Remissinstanserna har lämnat mycket uttömmande upplysningar, som enligt min mening blivit redbart redovisade i utlåtandet. Jag respekterar som alltid fru Segerstedt Wiberg och de synpunkter som hon lägger fram här i kammaren. Jag känner igen tankegångarna från den debatt som vi förde för tre och ett halvt år sedan. Hon visar sin uppenbara vilja att söka förstå de ungdomar som inte kan acceptera värnpliktens idé och som gör front emot den uppfattningen att enda sättet att lösa de mellanfolkliga tvisterna skulle vara att göra det med vapen. Nu tar fru Segerstedt Wiberg upp frågor som är förknippade med begreppet djup samvetsnöd i 8 1 i vapenfrilagen. Så länge vi har haft lagstiftning om vapenfri tjänst har villkoren för denna varit knutna till samvetsreaktioner hos den värnpliktige inför vapenbruket. Någon tvekan om vilken situation lagstiftaren menar har inte framkommit hos de tillämpande myndigheterna under hela denna tid. Visst vet jag att det finns människor som vänder sig mot allt tal om samvete och samvetsupplevelser. Jag skall inte säga att detta gäller fru Segerstedt Wiberg. Jag kan hålla mig till den av henne citerade norske professorn Harald Ofstad och många av hans adepter här i landet. Det är emellertid min bestäm da uppfattning att för flertalet av de unga människor som det här är fråga om är det naturligt att få sin samvetsupplevelse prövad, under förutsättning att den för dem är äkta och sann. Självfallet är det en svår och grannlaga uppgift att få klarhet i samvetsfrågor. Men, fru Segerstedt Wiberg, en präst vet kanske ändå något om det. Denna svårighet ligger för övrigt i sakens natur och är ofrånkomlig, vilket uttryck man än använder för det rekvisit som i lagen formuleras »djup samvetsnöd». Utskottet menar att eftersom motionärerna inte avsett att få till stånd någon saklig ändring av § 1 i lagen kan deras förslag till omformulering inte tjäna något rimligt syfte. Detta är, fru Segerstedt Wiberg, inte ett uttryck för att vi har nonchalerat frågan och inte velat gå på djupet med den. Herr Kilsmos inlägg visar ändå att det förekommit någon debatt och något tänkande i utskottet även på denna punkt. Fru Segerstedt Wiberg kom in på frågan om tjänstgöringsområden. I det sammanhanget har man också tagit upp tjänstgöringstidens längd. Båda dessa frågor måste ses, som antytts tidigare i dag, utifrån den motivering som finns 1 vapenfrilagen, nämligen att den vapenfrie ur samhällets synpunkt skall göra en insats som är likvärdig med de värnpliktigas inom totalförsvarets ram. Notera detta, fru Segerstedt Wiberg! Det hör ihop med respekten för just dessa människor, och fru Segerstedt Wiberg är ju mån om att det skall visas respekt för dem. Man har varit noga med att de vapenfria inte skall utsättas för risken för nedvärdering av sina uppgifter i samhällets tjänst. Som departementschefen sade 1966 och som nu utskottet understryker måste tjänstgöringstiden anpassas så att den medger effektiv utbildning till kvalificerade tjänstgöringsuppgifter under krigstillstånd. relsens remissvar att man hos AMS verkligen strävar efter att göra utbildningen mera meningsfylld och effektiv och att man därvid prövar nya vägar, bland annat en del av det som har nämnts i dessa motioner. Jag vill bara tillägga att den s.k. Mellqvistska utredningen angående = biståndsutbildning närmar sig sitt slut och att resultatet väntas i början av nästa år. Personligen tyckte jag att formuleringen var litet oförsynt när jag läste fru Segerstedt Wibergs motion första gången. Men jag skall inte svara på något oförsynt sätt, utan jag skall bara när det gäller nämndens ammansättning be att få säga, att följande sitter i vapenfrinämnden: Ordförande är en domare som är ledamot av den högsta administrativa domstolen här i landet. Ledamöter är representanter för LO, TCO och SACO, för folkrörelserna, för psykologisk sakkunskap och — gunås — för kyrka och frikyrka. Dessutom är det fem riksdagsledamöter. Vare nog sagt om detta. Vi har skrivit i utlåtandet att nämnden är ett organ av domstolsliknande karaktär, som strikt har att hålla sig till gällande lagstiftning. Jag tänker mig att fru Segerstedt Wiberg av egen erfarenhet vet att ledamöterna i en sådan nämnd verkligen strävar efter att vara objektiva vid bedömningen av varje ärende. Beträffande misstanken att här skulle ske någon mannamån därför att de s.k. etikerna har flera avslag än de vilkas ansökningar är religiöst motiverade vill jag bara säga följande. Jag tror att fru Segerstedt Wiberg vet att statistiken präglas av det ökade antalet etiker som kommer med politiska motiveringar, vilka ju inte kan godtas enligt lagen. Detta är redan antytt av herr Svanström. Men jag kan försäkra — det är återigen en försäkran om objektivitet och rättstrygghet — att vartenda sådant ärende behandlas i vanlig ordning, lika grundligt som alla andra. Det är — det var den försäkran jag fattade att fru Seger stedt Wiberg ville ha — icke fråga om någon nedvärdering av dessa ungdomar. Respekt för andras åsikter är väl självklar i en demokrati. Herr talman! Det har inte förekommit något yrkande. Jag förutsätter att kammaren delar utskottets uppfattning.

Herr talman! Herr Blomquist fann att min motion var oförsynt mot nämnden. Det beror väl på i vad mån man vill känna sig träffad. Vad jag begärde var att man skulle få in någon som stod närmare de s.k. etiska vapenvägrarna än man får med den sammansättning som nu finns. Jag tänkte mig att man kanske skulle ha någon med från Vapenvägrarnas förening eller liknande som bättre förstår ungdom. Riksdagsmän i all ära, men en del av oss är av könet diskriminerade när det gäller att förstå dessa problem, och en del har kommit till något högre ålder än dem för vilka problemen är aktuella. När vi begär en översyn skulle jag kunna tänka mig att man inte bara stannar för den s.k. etiska motiveringen. Var drar herr Blomquist gränsen mellan etik och politik? Det är mycket svårt att göra. Jag vet inte hur man skall dra gränsen och samtidigt tänka också på den djupa samvetsnöden. Som jag framhöll tidigare visar vi förståelse för vissa som har politiska eller religiösa eller andra skäl — men de är från andra länder. Jag tycker att där måste finnas ett visst sammanhang i behandlingen av de främmande och våra egna. En präst vet kanske något om samvetsnöd, sade herr Blomquist, och det har jag utgått från. Det var därför jag speciellt fäste mig vid att studentprästen i Göteborg ansåg att de s.k. religiösa vägrarna gynnades på bekostnad av de andra. Han tog i mycket hårt, och jag antar att en studentpräst sysslat med dessa problem. Herr Blomquist betonade att utskottet givit frågan en seriös behandling, och jag är, som jag sade tidigare, tacksam för det. Jag hoppas att man även i fortsättningen skall visa hela frågan stort allvar, för det är en svår fråga för de unga, mycket svår, och det gäller väl framför allt att de inte skall känna sig utsatta för en nedvärdering. Jag har ännu inte fått svar av någon på hur begreppen samvetsnöd och djup samvetsnöd skall tolkas. Jag har själv haft anledning att fundera på detta, för även jag, herr Blomquist, har velat ta denna fråga med ett visst allvar. Jag har kommit fram till att den europeiska rättighetsförklaringen faktiskt täcker problemställningarna mer och bättre än den formulering som man nu har. Det tycker jag man borde ta hänsyn till om en översyn kommer till stånd. Jag är som sagt, herr talman, övertygad om att man behandlat frågan med allvar, men jag har litet svårt att följa den typ av allvar som herr Kilsmo visat. Han menade att det var för kommunister och FNL-are som man begärde befrielse. Ingenting i FNL-rörelsens arbete tyder väl på att man är emot vapen eller vägrar att bära vapen. Detta sätt att resonera förefaller mig inte tyda på någon seriös tolkning av vad jag föreslagit. Visst finns det ett behov av översyn, anser herr Kilsmo, men han vill ha en översyn från andra utgångspunkter. Han vill inte ha en uppdelning i kristna och etiska vägrare. Det kan jag hålla med honom om, men detta är ingen uppdelning som jag har stått fadder till, utan den uppdelningen har kommit genom den historiska utvecklingen. Jag finner den vara ungefär lika tokig som herr Kilsmo. Jag vet inte hur man den vägen skall kunna precisera samvetsnöden. Vad slutligen angår frågan att nämnden skall ha en domstolsliknande karaktär, så har jag inte förnekat det. Jag har inte förnekat att det skall röra sig om ett objektivt bedömande. Men där återkommer jag till erfarenheter från de vanliga nämnderna, att ju mer er farenhet som finns representerad i en nämnd, ju lättare är det att få en rättvis bedömning. Det är det som gör att kravet på en något annorlunda sammansättning av nämnden kommit fram. Det är inte av misstro mot dem som sitter där utan för att utöka erfarenheten inom den nämnd som arbetar nu.

Herr talman! När det gäller nämndens sammansättning tror jag att det är bäst att fru Segerstedt Wiberg talar med försvarsministern när han om tre år skall utse en ny nämnd. Jag hoppas att han då kan undvika könsdiskriminering och att han inte tar med alltför många gubbar och figurer som över huvud taget inte begriper något i dessa frågor. Så var det frågan om gränsen mellan etik och politik. Man skulle kanske kunna dra en gräns så här. Det finns etiska vägrare som under inga omständigheter kan tänka sig att bära vapen. Men sedan finns det sådana som kallar sig etiska vägrare men har politiska motiv och som erkänner att de kan bära vapen — att de för att kämpa för en annan ordning, ett annat samhälle, är beredda att gripa till vapen. Vi möter sådana, fru Segerstedt Wiberg, gång på gång och i mycket stor utsträckning i vapenfrinämnden. Jag tror att vi skall vara tacksamma för att vi i lagen har denna klara distinktion som här gör det möjligt att säga nej. Vi är, som herr Svanström sade, inte beredda att i dag göra någon ändring på denna punkt. Beträffande frågan om att de religiösa gynnas åberopar fru Segerstedt Wiberg en kollega till mig. Jag har också varit studentpräst för den delen. Men jag måste få den uppfattningen att fru Segerstedt Wiberg tillskriver mig ett för stort inflytande i vapenfrinämnden om hon tror att jag på något sätt skulle föra de religiösa vägrarnas talan. Jag har sett min uppgift så att jag skall vara synnerligen vaksam just emot de reli giösa vägrarna och granska dem utifrån min kunskap i denna fråga. Jag håller med herr Kilsmo om att vi inte skall göra för stor skillnad mellan religiösa och etiska vapenvägrare. Det rör sig, som jag sade i mitt första anförande, om samvetsreaktioner, om samvetsupplevelser, som innerst inne torde vara tämligen likartade.